Fru talman! Monica Green har frågat mig om jag avser att ta några initiativ till att förändra fastighetsbeskattningen för rum i studentkorridorer och för de dyraste villorna. Jag har besvarat frågan om fastighetsbeskattning för studentkorridorer i flera olika interpellations och frågesvar, senast den 18 februari i ett svar på en fråga från Mikael Damberg. Som jag tidigare redogjort för beräknas fastighetsavgiften för bostäder i hyreshusenheter med utgångspunkt i antalet bostadslägenheter. Definitionen av bostadslägenheter överensstämmer med den som finns i andra lagar som knyter an till definitionen av bostadslägenhet i jordabalken. Det ligger ett värde i att ha en enhetlig definition utan olika specialundantag. För många hus med studentbostäder kommer fastighetsavgiftens fasta belopp, som för 2010 är 1 277 kronor per bostadslägenhet, att överstiga 0,4 procent av taxeringsvärdet. För dessa hus blir i stället taxeringsvärdet styrande för fastighetsavgiftens storlek. Studentbostäderna får därigenom del av den 2007 genomförda generella sänkningen av skattesatsen på bostäder i hyreshus till 0,4 procent av taxeringsvärdet. I nuläget har jag därför inte för avsikt att se över systemet med fastighetsavgift för studentbostäder. Som framgår av propositionen om kommunal fastighetsavgift kommer dock regeringen särskilt att följa frågan om behovet av att stimulera utbudet av studentbostäder. När det gäller villor har jag för närvarande inte för avsikt att föreslå några förändringar av fastighetsbeskattningen för dessa.

Fru talman! Tack för svaret, Anders Borg! Ni har lurat svenska folket när det gäller fastighetsskatten. Ni gick till val på att ni skulle avskaffa den. Visserligen hade inte Anders Borg den uppfattningen, utan han blev överkörd av partiledarna och tycker numera att den skulle ha avskaffats. Men det blev inte så. Ni ändrade namn på den och gjorde gigantiska skattesänkningar för dem som bor i stora hus i Danderyd med omnejd medan till exempel skaraborgarna inte har fått någon fastighetsskattesänkning alls utan bara ett ändrat namn på skatten. Det är orättvist att slott och koja beskattas lika. Det har även Anders Borg tyckt tidigare, men han har ändrat uppfattning. När det gäller studenter, som vi pratar specifikt om här, får studentkorridorerna betala för varje rum trots att man har gemensamma utrymmen och trots att man delar på mycket av servicen i korridorerna. Ändå ska de betala lika stor avgift för ett rum som för en lägenhet. Det är inte rättvist, Anders Borg. Grejen är även här, som i så många andra frågor, att ni inte är sams i regeringen. Ni brukar försöka hålla skenet uppe och få det att se ut som att ni är sams, men i själva verket är det en stor spricka här just när det gäller beskattningen av studentbostäder. I dag har vi haft en interpellationsdebatt med Mats Odell, och han har en helt annan uppfattning än Anders Borg trots att ni är på samma departement. Mats Odell svarade till och med i dag att han kommer att driva frågan i Alliansens valplattform. Vi undrade då om han behövde hjälp i den debatten mot Anders Borg, för det är uppenbarligen så att Anders Borg inte tycker att den här orättvisan ska förändras. Det är synd. Det är synd för studenternas skull över huvud taget. Vi har många studenter som vi behöver satsa på. Om vi hade gjort förändringen kunde det ha blivit uppemot 1 000 kronor mindre i fastighetsavgift för varje studentrum. Det hade varit välkommet. Om vi skulle satsa på framtiden, på ungdomarna och studenterna, vore det ett bra besked till dem att de inte behöver drabbas på detta orättvisa sätt. När vi frågade Mats Odell om vi skulle driva kravet åt honom i kammaren svävade han lite på målet, men det var alldeles uppenbart att det blir en förhandling där Mats Odell kommer att få stryka på foten eftersom Anders Borg inte vill förändra den här orättvisan. Skövde är en mindre högskoleort, men där är man väldigt mån om att studenterna ska ha det bra. I det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder finns 850 studentbostäder, och man kan välja om man vill bo i korridor eller inte. Det orättvisa i systemet är att de studenter som bor i korridor drabbas av den avgift som finns på de bostäderna. Jag skulle redan i dag vilja ha besked om varför dessa studenter, och väljare, ska behöva vänta tills ni i regeringen bråkat färdigt. Sedan kommer ni några veckor före valet och säger: Nu kommer vi med valfläsket, nu kanske vi ändrar på det om vi vinner valet. Det behövs ett besked redan nu, Anders Borg.
Fru talman! Vi har haft den här diskussionen i riksdagen vid ett antal tillfällen. Definitionen av en bostad är en komplicerad del av vår fastighetslagstiftning, och man kan inte bryta ut en lägenhetstyp utan att skapa betydande lagstiftningsproblem i det här sammanhanget. Låt oss konstatera att det är en mycket liten andel studenter som bor i studentbostäder. Det är därför högst tveksamt om det är motiverat att den vägen förbättra studenternas standard. Naturligtvis ska vi nogsamt följa frågan och se vad som kan behöva göras, men i första hand borde studenternas standard förbättras av att de har möjlighet att avsluta sin utbildning, får ett arbete och därigenom får avkastning på den investering i utbildning som de gjort. Det stora hotet mot studenterna är den mycket kraftiga marginalskattehöjningen, en återgång till det gamla 70-talssamhället som De rödgröna förordar. Monica Green nämner fastighetsskatten, och då glömmer hon i och för sig bort förmögenhetsskatten. De rödgröna vill väldigt gärna återinföra en fastighetsskatt. Det är en skatt som kanske är mindre populär och mindre legitim än någon annan skatt, särskilt i Stockholmsområdet. Den slår oerhört hårt mot människor som med sparsamhet och flit betalat av sin villa, folk som för kanske 20 eller till och med 30 år sedan köpte en mindre fastighet i någon av Stockholmsförorterna och nu sitter med ett ombyggt radhus och betraktas som förmögna för att de betalat av sina lån. Man kan naturligtvis göra som Mikaela Valtersson framhöll som De rödgrönas alternativ, att man lånar pengar på sin fastighet och skuldsätter sig som pensionär för att kunna betala skatten. Det är nämligen lite svårt att bryta loss bräderna från fasaden och sälja dem för att betala Monica Greens fastighetsskatt. Monica Green nämner att vi förhandlar. Så går det till även i det rödgröna samarbetet. Vi vet att det är Miljöpartiet som driver frågan om höjd bensinskatt och Vänsterpartiet frågan om höjd fastighetsskatt, allt för att betala det som är Socialdemokraternas prioritering, nämligen de höjda bidragen. Det väcker naturligtvis frågan vad vi kan räkna med om olyckan vore framme, om det ska bli mer av bensinskatt eller mer av fastighetsskatt. Jag tror att det är just den frågan som gör att många fastighetsägare i Stockholmsområdet blir oroliga. De känner att de inte vågar lita på beskeden för de vet att det kliar i skattehöjningsfingrarna. Det jag tycker är så märkligt i den här diskussionen är den socialdemokratiska viljan att höja skatter. Jag kan förstå att man behöver göra det i socialdemokratiskt styrda länder. Vi ser att det i Spanien, Portugal och Grekland behöver höjas skatter. Då kan man naturligtvis överväga fastighetsskattehöjningar. Men Sverige har den starkaste tillväxten i Europa. Vi får nya rapporter varje dag om starka offentliga finanser. Om vi bara avstår från de bidragsförstärkningar som Socialdemokraterna vill göra har vi inget behov av att höja skatten, och då kan man ge besked till pensionärerna. Fru talman! Jag vill bara erinra om att Monica Green inledde diskussionen med att hänvisa till fastighetsskatten, och då måste jag ha möjlighet att följa upp den diskussionen. Vi är alltså på frågan om fastighetsskatten som Monica Green nämnde som en viktig fråga. Enligt min uppfattning är det alltså inte motiverat att höja fastighetsskatten för människor som betalat av sina villor och inte heller att införa en förmögenhetsskatt, vilket därtill vore utomordentligt skadligt för tillväxten.
Fru talman! Anders Borg irrar omkring med en massa olika frågor eftersom han inte har lust att diskutera studenternas villkor. Han drar in bensinskatten, men vi vet mycket väl hur ni, Anders Borg, lurade väljarna där. Ni gick till val på att sänka bensinskatten, men ni höjde den. Vi vågar berätta för väljarna och ni vågar inte berätta för väljarna. Det är i många frågor ni lurar väljarna. Fastighetsskatten är ett annat sådant område. Ni påstod att ni skulle ta bort fastighetsskatten, även om Anders Borg inte ville det. Ni påstod att ni skulle göra det, men i stället bytte ni namn på den och sänkte skatten i vissa områden i tillväxtområdena. Vi tänker inte höja skatten för vanligt folk med vanliga småhus ute i landet. Däremot tänker vi införa 1 procent för dem som har ett hus med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner. Dessutom har vi för pensionärerna, Anders Borg, en begränsningsregel. Den innebär att man ska betala max 4 procent av sin inkomst. Nu har jag förklarat för Anders Borg det orättvisa i förslaget där fastighetsskatten ingår liksom den avgift som regeringen har på studentkorridorerna. Anders Borg ser bara bekymmer, att det är bekymmersamt och att vi inte kan ändra i reglerna eftersom det blir svårt att ta ut just studentkorridorerna. Dessutom är de väldigt få, och därför behöver vi inte göra någonting. Men varje människa räknas väl? Om de är så få blir det ju inte en särskilt stor kostnad för staten att ta bort den orättvisa avgiften och se till att avgiften för studentkorridor räknas som för en bostad i stället för att ha avgift för varje rum. Studenterna delar på gemensamhetsutrymmena och servicen, och då borde det vara enkelt att kunna räkna det som en bostad i stället för att räkna varje rum för sig. Det är dumt att ha det så, och det är dumt att Anders Borg inte vill ändra på det. Han tycker att det bara är bekymmer och kan inte bryta ut den delen. Politik är att vilja förändra, att vilja stärka människornas möjligheter, att vilja satsa på exempelvis dessa studenter och andra ungdomar så att de får utbildning och kan komma ut på arbetsmarknaden. Anders Borg säger att det bästa är om de avslutar studierna. Det vore väl bra om de hade råd att studera och kunde slutföra sina studier med godkända betyg. Det är dumt att dessa studenter drabbas så hårt, och det är tråkigt att Anders Borg har den inställningen inför förhandlingarna med bland annat Mats Odell, som ju har en helt annan uppfattning. Därför upprepar jag frågan: Vore det inte lämpligt att nu se över den orättvisa regeln gällande studentkorridorer och i stället beskatta hela korridoren i ett? Det kanske handlar om 30 000 korridorsrum, och det är ingen stor kostnad för Anders Borg. Det kan till och med han ha råd med även om han sänkt skatterna med 100 miljarder under mandatperioden.
Fru talman! Nu ska vi inte överdriva betydelsen av den här frågan. Det är alltså 10-15 procent av studenterna som bor i så kallade studentrum. I årsredovisningen konstaterar vd:n för Göteborgs Studentbostäder att om man tog bort fastighetsavgiften skulle man kunna sänka hyrorna med 2 procent. 10 procent av studenterna skulle alltså få en förstärkning på 2 procent av sin bostadskostnad. Vi skulle behöva göra om hela den grundläggande definitionen av hur vi ser på bostäder, ett mycket komplicerat lagstiftningsarbete, för att uppnå en hyressänkning på 2 procent för 10 procent av studenterna. Jag inser att Socialdemokraterna är varma vänner av krångel, men även för dem måste detta framstå som en osedvanligt krånglig väg att åstadkomma det man önskar. Det stora hotet mot studenterna är naturligtvis återgången till 70-talets marginalskatter. Sverige har den kanske lägsta utbildningspremien av alla OECD-länder. Det lönar sig alldeles för dåligt att utbilda sig i det här landet. Nu har vi gjort en del för att underlätta det. Vi har sänkt skatter, infört jobbavdrag och höjt brytpunkter, vilket har underlättat. Det är viktigt, för det är när det lönar sig att utbilda sig som människor väljer att utbilda sig till de saker som efterfrågas i samhället. Det har de positiva effekterna. En återgång till 63 procents marginalskatt kan inte kompenseras med att man sänker hyran med 2 procent för 10 procent av studenterna. Det som är det avgörande hotet mot människor som skaffar sig en högre utbildning är att De rödgröna vill återinföra 70-talets marginalskatter. Monica Green säger att man inte vill höja skatten för vanligt folk. Det är ett mycket märkligt konstaterande från en person som företräder ett parti som vill höja skatten för tre miljoner löntagare. Praktiskt taget alla löntagare i Sverige får höjd skatt via det rödgröna alternativet. Det som är viktigt för studenterna är att vi höjer kvaliteten på utbildningen, att vi satsar på forskning och att vi säkrar att de som går ut universitet och högskolor får bra arbeten och inte får betala alla sina inkomster i skatt. Det är därför det är så glädjande att vår politik gradvis får genomslag. Vi ser hur sysselsättningen utvecklas starkare än vi har räknat med, hur tillväxten i Sverige kommer tillbaka starkare än i andra europeiska länder och hur de offentliga finanserna utvecklas bättre än vad vi trott. Det är naturligtvis detta som är glädjande. Det skapar förutsättningar för studenter och andra svenskar att komma i arbete och komma tillbaka till full sysselsättning. Det är Monica Greens 63-procentiga straffskatt på utbildning som är hotet mot studenterna, tillväxten, återhämtningen, jobben och de offentliga finanserna. Om vi bara kan slippa en rödgrön regering har Sverige väldigt goda förutsättningar för att trygga både välfärd och sammanhållning och för den delen även god tillväxt.
Fru talman! Anders Borg försöker dupera svenska folket på olika sätt. Jag vet att han ändrar uppfattning då och då men pläderar väldigt starkt för den uppfattning han har för tillfället. För tillfället tycker han att fastighetsskatten ska vara en fastighetsavgift. Han tycker också att studentkorridorsrummen ska beskattas så här orättvist. Boverket har ett förslag om att varje studentkorridor ska beskattas i stället för att det ska tas ut en avgift på varje rum. Det har Boverket kommit fram till. Även riksdagens utredningstjänst har räknat på detta. De menar att det skulle kosta samhället bara 25 miljoner att göra en sådan här förändring. Det är alltså en väldigt liten kostnad för staten. I stället skulle det bli en sänkt fastighetsskatt med uppemot 1 000 kronor per studentrum, eftersom det finns ungefär 30 000 studentrum och 3 500 korridorer. Detta vill vi förändra när vi kommer i regeringsställning. Vi tycker nämligen att det är viktigt att satsa på studenter, i motsats till vad Anders Borg nu försöker ge sken av. Han säger att Alliansen vill ha högre kvalitet i utbildningen och så vidare. Men han glömmer sin historia, nämligen att ni var emot utbyggnaden av högskolorna. Skövde är ett sådant ställe där vi har en jättefin högskola. Men hade Moderaterna fått igenom sina förslag hade inte ens Högskolan i Skövde funnits, liksom många andra små högskolor. Sedan breder Anders Borg återigen ut sig och säger att det viktiga är att det går bra för Sverige. Ja, det är viktigt att det går bra för Sverige; jag håller fullständigt med om det. Han säger att det är bättre än prognoserna. Men ni gjorde prognoser på 12-procentig arbetslöshet. Nu är det 10 procent, och då är ni nöjda. Jag tycker inte att man kan vara nöjd med 10-procentig arbetslöshet. Var fjärde ungdom är arbetslös. Hur kan du vara nöjd med det, Anders Borg?
Fru talman! Vad frågan gäller är om vi ska göra om hela lagstiftningen kring hyresfastigheter och inleda en mycket komplicerad process för att lyckas sänka hyrorna med 2 procent. Enligt Göteborgs Studentbostäder handlar det om en genomsnittlig fastighetsavgift per lägenhet på 106 kronor i månaden. Det är den divisionen vi talar om. För 10 procent av studenterna ska vi sänka hyran med 2 procent. Det är naturligtvis en mycket märklig väg att krångla till svensk skattelagstiftning. Men som sagt är det naturligtvis ingen hemlighet att ett kärnmål för Socialdemokraterna är att krångla till skattelagstiftningen. Det är och förblir så att det skadligaste vi kan göra för högre utbildning är att återinföra 70-talets marginalskatter. En 63-procentig marginalskatt är djupt skadlig för Sverige, djupt skadlig för utbildning och djupt skadlig för utbildningspremier. Det är klart att vi ska vara glada när det går bra för Sverige, när tillväxten är den högsta i Europa och sysselsättningen stabiliseras redan i början av året, trots att vi räknat med att den skulle sjunka. Den ligger 125 000 högre än den gjorde i april 2006. Det måste vi vara glada för. Vi är aldrig nöjda. Det är väl klart att vi ska bekämpa massarbetslösheten. Det är väl klart att vi ska ta steg för steg tillbaka i riktning mot full sysselsättning. Det är en huvuduppgift. Det är därför det är så farligt med den politik som De rödgröna föreslår, med kraftiga skattehöjningar för ungdomar, kraftiga skattehöjningar för transportsektorn, kraftiga skattehöjningar för hushållen och kraftiga skattehöjningar på allt som gör att vi har tillväxt och utveckling i Sverige. Det är därför, fru talman, vi behöver hålla fast vid en politik för full sysselsättning.